Fru talman! Monica Green har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av de ökande varslen i Skaraborg. Hans Ekström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stimulera omställning till fler jobb och företag i Sörmlands län. Ingela Nylund Watz har frågat vad jag avser att vidta för åtgärder för att undvika att nya varsel drabbar Stockholms län och vilka åtgärder jag avser att vidta för att stimulera framväxten av nya jobb och företag i Stockholms län. Jag väljer att besvara de tre interpellationerna i ett sammanhang. Låt mig först understryka att jag känner starkt med alla dem som drabbas av besked om varsel, oavsett var i landet det sker. Förhoppningsvis leder inte alla varsel till uppsägningar. Vi bedriver en aktiv politik för att stärka entreprenörskap, innovation och tillväxt i hela landet. Inom dessa områden har regeringen tagit - och tar löpande - en stor mängd initiativ för en samlad näringspolitik i syfte att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften och stimulera omställning i hela landet. För att den svenska ekonomin även fortsättningsvis ska ha goda förutsättningar att möta utmaningar till följd av en globaliserad ekonomi satsar regeringen på en rad reformer i budgeten för 2013. Det handlar om reformer för att öka möjligheterna att driva företag och stärka svensk konkurrenskraft, bland annat genom att föreslå en sänkning av bolagsskatten och införandet av ett investeraravdrag. Regeringen har också nyligen presenterat såväl en forsknings och innovationsproposition som en infrastrukturproposition. Även dessa insatser stimulerar jobb och företagande runt om i Sverige. Den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Skaraborg, Stockholm och Sörmlands län finns i dessa regioner. Därför ligger också huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna i respektive län, och regeringen tillför årligen resurser för att utveckla insatser inom till exempel näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Här kan även insatser för omställning och strukturomvandling vara viktiga delar för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Det är viktigt att det är de unika förutsättningarna och styrkorna i respektive region som ligger till grund för det regionala tillväxtarbetet. Det är det bästa sättet att främja omställningen i varseldrabbade områden och stärka tillväxten i alla delar av landet.

Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. I Skaraborg drabbas många just nu av stora varsel. Asko Cylinda i Ljung flyttar produktionen. Hundratals sägs upp. Swedwood i Tibro har varslat flera hundra, och nu har de också blivit uppsagda. Arkivator i Falköping varslar. På Volvo i Skövde varslar man inte de fastanställda, utan man skickar hem hundratals bemanningsföretagsanställda, alltså ungdomar. Regeringen har ansvaret för den vikande efterfrågan - till viss del. Vi vet fullt ut att vi har en kris i Europa, och vi vet att det finns andra länder som har det ännu värre. Men vi försöker ta ansvar för vår del av landet, och näringsministern borde ta ansvar för hela Sverige och för en bra näringspolitik. Tidigare i dag har kammaren diskuterat regeringens försämrade arbetsmarknadspolitik, alltså försämrade möjligheter till arbetsmarknadspolitiska utbildningar, försämrad ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och oro på arbetsmarknaden. Detta har ni genomfört i tron att det ska hjälpa näringspolitiken, i tron att det ska växa fram billigare arbetskraft och i tron att de rädda människorna ska ta de billiga jobben. Ni har medvetet fört denna politik för att få i gång låglönespiralen. Jag måste säga att Annie Lööf är den modigaste i regeringen, som vågar tala om det. De andra hukar i buskarna och säger: Nej, det vill inte vi. Men Annie Lööf har alltså varit den modigaste, och hon har talat om att det är så ni vill ha det. Ni vill ha lägre löner. Nu har i och för sig väljarna visat att de inte gillar detta. Det kan hända att det inte är så smart. Centern kanske måste tänka om. Det kanske inte är denna typ av väg vi ska gå i Sverige. Vi kanske ska göra som vi har gjort tidigare, nämligen konkurrera med kompetens och kunskap. Vi är ett sådant litet land att vi borde ställa oss på tå och se till att vi använder varje människa och se till att använda bra kunskap och kompetens att konkurrera med. I Skaraborg finns Statens lantbruksuniversitet, SLU i Skara. Nu är det hotat. Det blir försämrade möjligheter att forska och försämrade möjligheter att driva SLU i Skara nära den areella näringen. Det hade varit bra för Skaraborg om SLU i Skara hade fått fortsätta att utvecklas. Högskolan i Skövde är hotad därför att regeringen hellre vill se de stora universiteten. I Skaraborg håller oseriösa långtradartransporter med falska F-skattsedlar på att konkurrera ut seriösa åkare. Jag har tidigare försökt debattera de falska F-skattsedlarna med Annie Lööf, men hon har lämnat över interpellationerna till andra. Ni har försämrat arbetsmarknadspolitiken, och jag ser ingen riktig näringspolitik värd namnet. Vi vill satsa på forskning, på utbildning och på att få fram de nya jobben. Då måste man också satsa på trygghet. Jag ser inte att Annie Lööf har någon sådan politik.

Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. En bild som avtecknar sig i hennes svar är att den politik som regeringen har utformat för vackert väder - Anders Borg var redan i september ensam om sin felaktigt positiva prognos - ligger fast. De signaler som nu hopar sig på både nationell och regional nivå om en snabbt försämrad situation verkar inte tränga in i Regeringskansliet. Konjunkturinstitutet konstaterar i sin senaste barometer att den svenska ekonomin sjunker inom alla sektorer. Hushållens konfidensindikator minskade betydligt i november. Ännu svartare är den bild som McKinsey tecknar i sin senaste rapport. Där konstateras att den svenska ekonomins framgång helt beror på den internationellt konkurrensutsatta sektorns snabba tillväxt under gångna år. Däremot har både den privata tjänstesektorn och den offentliga sektorn utvecklats mediokert redan tidigare. Två tredjedelar av den svenska ekonomin hade således redan tidigare problem. För den konkurrensutsatta sektorn konstateras att den sjunkande kvaliteten i det svenska utbildningssystemet, alltså regeringens misslyckade utbildningspolitik, är ett allvarligt strukturellt hot. Södermanland har redan tidigare en hög arbetslöshet. Eskilstuna har 14,4 procent, Flen 13,6 procent, Katrineholm 13,1 procent och länet totalt 11,2 procent. För Södermanland är därför den varselvåg som nu kommer mycket allvarlig. Annie Lööf hänvisar i sitt svar till de regionala utvecklingsmedlen. För Södermanlands del talar vi om ca 15 miljoner kronor. De regionala utvecklingsmedlen är mest fördelade till historiska synd-om-län och inte efter aktuell situation. När Arbetsförmedlingen samtidigt skickar tillbaka överblivna medel i stället för att få möjlighet att utbilda arbetslösa till framtidens jobb frågar man sig vilken verklighet som har trängt in i Annie Lööfs laboratorium. Småföretagen i Södermanland behöver i högsta grad hjälp genom ökade insatser exempelvis via Almi för att klara sin finansiering. Jag läser inte heller någonting om att man tänker sig några sådana åtgärder eller att göra någonting för att Arbetsförmedlingen ska kunna utbilda personal i stället för att de varslas. Kan det då vara så klokt, Annie Lööf, att skära ned på antalet utbildningsplatser i högskolan när ungdomsarbetslösheten är skyhög? Kan det vara klokt, Annie Lööf, att resurserna för vuxenutbildning inte ökar kraftigt så att människor kan utbilda sig i framtidens jobb i stället för att gå i passiv arbetslöshet? Kan det vara klokt, Annie Lööf, att kommuner och landsting inte tillförs ytterligare medel så att nedskärningar förhindras där när skatteintäkterna nu kommer att sjunka? Kan det vara klokt, Annie Lööf, att de som tvingas ut i arbetslöshet och inte erbjuds meningsfull utbildning ska ha en ersättning under genomsnittet i OECD? Kanske är det Centerns vision om så kallad grundtrygghet.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka näringsministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är det varselläge som vi nu befinner oss i och att läget på arbetsmarknaden också i Stockholmsregionen försvagas. Faktum är att enligt den senaste statistiken från oktober månad är den öppna arbetslösheten i Stockholms län, landets huvudstadsregion, 6,8 procent - detta samtidigt som varslen nu börjar öka kraftigt också i vår förhållandevis gynnade del av landet. Hittills i år har 12 500 individer varslats i vårt län. Det är bra att näringsministern, som hon uttrycker det i svaret, känner för de drabbade. För de 12 500 stockholmare som nu är varslade är naturligtvis läget precis lika allvarligt och bekymmersamt inför julen som för alldeles för många andra runt om i landet. Det blir sannolikt inte den jul man hade tänkt sig att fira. Fru talman! Jag är fullt medveten om att varslen i Stockholms län relativt sett är lägre, beroende på befolkningens storlek, än på andra håll i landet, men jag vill ändå med min interpellation visa att det som sker nu på arbetsmarknaden i Stockholms län faktiskt är en tendens för Sverige och dess regering att ta på allvar. Den situation vi nu har, med den arbetslöshetsstatistik vi ser i Stockholmsregionen, innebär att vi enligt statsministerns definition 2006 också har massarbetslöshet i landets huvudstadsregion. Här liksom på alla andra håll i landet är det väldigt många unga som drabbas och ställs längre från arbetsmarknaden, och långtidsarbetslösheten ökar. I Stockholmsregionen har det under mycket lång tid skett en förändring av näringslivet. Det är allt fler industriarbeten som har försvunnit de senaste 20-30 åren. De har ersatts med jobb i framför allt tjänste och finanssektorerna liksom i handeln. Den strukturomvandling som började för 30 år sedan fortsätter också i Stockholms län. Nedläggningen av St. Judes pacemakertillverkning i Järfälla, varslen på Hallstaviks pappersbruk och Ericsson är därför tecken på att den här strukturomvandlingen fortsätter. I och med detta blir också Stockholmsregionens arbetsmarknad alltmer sammanflätad med den industriproduktion som sker på annat håll i landet. Många konsult-, it och logistikföretag i vår region är numera helt beroende av den svenska exportindustrins orderingång. När den nu viker blir effekten att efterfrågan på deras tjänster minskar dramatiskt. Till detta ska läggas, vilket är särskilt allvarligt, att byggkonjunkturen nu också viker dramatiskt i Stockholms län. Fru talman! Mot den här bakgrunden tycker jag att det är tråkigt att näringsministern inte kan ge några konkreta besked eller svar på frågorna i min interpellation utan nöjer sig med att komma med lite svepande formuleringar om vad regeringen gör. Det är satsningar och strategier som i bästa fall kan ge ett visst utfall i framtiden, men det kommer inte några besked om vad regeringen vill göra i det aktuella läget eller någon djupare analys av den strukturomvandling som också Stockholms län är indraget i. Jag hoppas på bättre besked under debatten.

Fru talman! I en tidigare debatt framförde jag ett citat. Jag vill gärna börja på samma sätt: Hvornaar smager en Tuborg bedst? Svaret är: Hvergang! Jag ställde också den kompletterande frågan: Var är det besvärligast att bli arbetslös? Var som helst och överallt! Detta är lika problematiskt i Stockholms län som i många andra län. Jag tackar Ingela Nylund Watz för att vi också har fått en debatt om situationen i Stockholms län. Det är värdefullt som komplement till de svåra situationer som finns på många andra håll i landet. Jag tror att det är mycket viktigt att diskutera arbetsmarknaden på två olika sätt, nämligen dels vilka strukturella nedläggningar som sker, dels vilka som är konjunkturberoende. I Stockholms län finns denna folkspillra på 2 miljoner som under fyra år har ökat med 175 000 invånare, vilket man måste säga är ganska mycket. Man beräknar att 35 000 flyttar in i det här länet i år. Vi har fått en mycket stor nedläggning hos Astra i Södertälje. Det är ett mycket allvarligt slag inte bara för vårt län och Södertälje utan för hela landet. Man skulle vara glad om man bodde i Pajala i den här situationen, där det finns många nya jobb. Vi har också fått en stor nedläggning i Hallstavik, där en pappersmaskin kommer att stängas av nästa år. Den här typen av nedläggningar motsvarar Saabs nedläggning i Trollhättan. De kan inte ersättas av någonting annat, utan man måste höja utbildningsnivån och nyföretagandet i hela regionen för att öka sysselsättningen. På det sättet skiljer sig Stockholms län, Göteborgsregionen i Västra Götaland och Malmö-Lund ifrån resten av landet eftersom det finns mycket goda förutsättningar för att man ska öka nyföretagandet på grund av att arbetsmarknaden är så differentierad. Det är den inte på många andra håll. Vi diskuterade tidigare Hyltebruk, där man också stänger av en pappersmaskin. Där är det mycket svårt. Vilken annan arbetsmarknad finns i närheten där? Nyinflyttningen i den här regionen är mycket betydande. Som jag sade beräknar länsstyrelsen att befolkningen ökar med ungefär 35 000 i år, och det var nästan 40 000 förra året. Det är väldigt många människor. Det intressanta är att det skapar ny efterfrågan i den här regionen. Det skiljer sig mycket från andra delar av landet, vill jag påstå. Utflyttningen är inte något problem. Det är inflyttningen som är problemet i den här regionen. Men det är ett problem för varje enskild som blir friställd. Då måste man hitta nya verksamheter. Det är glädjande att det finns möjligheter i den här regionen. Det har kommit en redovisning av bristyrken från länsstyrelsen. De är: mjukvaru och systemutvecklare, civilingenjörer, vvs-ingenjörer, förskollärare, kockar, betongarbetare, lastbilsmekaniker, larmtekniker och drifttekniker. Det är en stor styrka att det finns efterfrågan. Allra sist finns det dock ett jätteproblem som gör att när Stockholms ekonomi hackar får nästan hela landet lunginflammation, och det gäller kommunikationerna. Jag får återkomma till dem i nästa inlägg, fru talman, för nu är min tid ute.
Fru talman! Låt oss först konstatera att Sverige står inför en tuff utmaning. Det är en mörk höst, inte minst för alla de enskilda individer som drabbas av varsel som kan leda till uppsägning och arbetslöshet. Låt oss också säga att det är en tuff situation för alla de företagare som försöker att få plus och minus att gå ihop och som ser att orderingången sjunker. Men det finns också ljusglimtar. Trollhättan är ett exempel. Efter Saabs konkurs för nästan ett år sedan har 75 procent hittat ett nytt arbete. Och Småföretagarbarometern som kom i dag pekar på att orderingången är positiv och att fler och fler företag, en majoritet av landets småföretag, tror att man kommer att anställa inom en snar framtid. Det är också viktigt att peka på ljuspunkterna, för det är inte politiken som skapar jobben utan hårt arbetande företagare som får marginaler över att kunna anställa en till eller behålla dem som man har anställda. Den komplexitet som Sverige står inför är att vi är ett exportberoende land. Vi är ett litet, öppet land där en stark kronkurs, efterfrågan i omvärlden och framför allt skuldkrisen i södra Europa påverkar oss. Europa och till exempel Tyskland är viktiga marknader för våra svenska företag. Vad ska Sverige göra för att klara av den tuffa utmaning som framför allt exportorienterade företag möter? Jo, det handlar om att investera framåt. Därför lade regeringen fram en tung investeringsbudget på 23 miljarder. När vi lade fram den här investeringsbudgeten kallade Socialdemokraterna den för oansvarig. De sade att den var vidlyftig. De sade att det var lite för mycket, att vi inte riktigt har råd att spendera, att vi hade spenderbyxorna på oss och inte tog ansvar. Det man behöver göra i en kris som denna är att satsa på infrastruktur, det vill säga att tågen går i tid, att vi drar sjysta vägar och att vi bygger bredband i hela landet. Det handlar om att satsa på forskning och innovation. Det är därför vi höjer anslaget under en fyraårsperiod med 4 miljarder. Det är därför vi lägger 2 miljarder på innovationssatsningar. Det är därför vi satsar på 18 000 nya utbildningsplatser från den 1 januari. Det är därför vi sänker bolagsskatten med 4,23 procentenheter, inför ett investeraravdrag och gör många andra insatser. Det är därför vi nu tycker att det är helt självklart att man ska få hjälp från dag ett från Arbetsförmedlingen. Vi ökar den möjligheten. På en rad olika områden jobbar vi nu för att se till att de människor som i dag känner oro ska få möjlighet till omställning. Det handlar om infrastruktur, forskning och innovation, en stark konkurrenskraft och ett starkt näringsliv, för det är det som skapar jobben. I morgon ska jag till Säffle, som har drabbats av att Volvo Bussar lägger ned sin produktion och flyttar till Polen. Man gör det på grund av kostnadsläget. I det skedet väljer Socialdemokraterna att från den 1 januari höja bolagsskatten och öka skuldbördan vad gäller bolagsskatten med 7,6 miljarder. Det är de facto det som det innebär när man från 22 procent, som gäller från den 1 januari, vill höja bolagsskatten till 24 procent. Jag tycker inte att det är ansvarsfullt. Hur vill Socialdemokraterna egentligen göra? Man säger här att regeringen gör för lite, men samtidigt säger man att vår investeringsbudget är både vidlyftig och oansvarig. Man vill lägga en kostnadssmäll på ungefär 30 miljarder på de svenska företagen som är hårt ansatta av lastbilsskatt, bolagsskatt och annat. Jag tycker inte att Socialdemokraternas berättelse håller ihop.
Fru talman! Tack så mycket, fru minister! Snacka går ju, men att snacka fram jobben går inte. Ministern påstår dessutom att vi höjer bolagsskatten, men det är ren lögn. Det är tragiskt att ministern tar till sådana grepp. Jag vill först säga att det finns strukturella varsel som kan vara vettiga och som kan vara helt avgörande för att företag ska överleva. Det välkomnar vi. Vi vill inte klamra oss fast vid det gamla. Vi vill se till att människor har möjlighet att ta de nya jobben. Det finns jobb som rationaliseras bort. Så har det alltid varit. Sverige har varit ett tryggt och modernt land och legat i framkant för att vi har haft trygga arbetare. Vi har haft det, tidigare. Då har människor känt: Ja, jag är beredd att gå in i något nytt. Ja, jag vet att jag får en chans till, och jag behöver inte klamra mig fast vid det gamla. Tyvärr har den borgerliga regeringen slagit sönder den tryggheten. Ni har slagit sönder möjligheten till omskolning. Ni har slagit sönder möjligheten till att få en chans till, och en chans till och en chans till. Jag vet, fru minister, att ni har lagt tillbaka en hel del av det som ni från början drog bort i era glädjekalkyler, men ni är inte uppe på den nivå som ni skulle behöva vara. Det finns matchningsproblem i Sverige. Det finns tiotusentals och åter tiotusentals jobb som inte blir tillsatta därför att människor inte har rätt utbildning, rätt kompetens eller inte kan hittas. Börja med att se till att lösa matchningsproblemen så att vi kan klara kompetensförsörjningen. Sedan påstår Annie Lööf att vi har kritiserat regeringen för att den har satsat för mycket. Det var väl snarare så att ni gjorde er bedömning tidigare. Dessutom satsar vi mycket smartare. Vi använder pengarna på ett betydligt vettigare sätt än att slösa bort dem på bolagsskattesänkningar som ju faktiskt inte ger några jobb i dagsläget utan möjligtvis om åtta tio år, enligt en del bedömare. Det hjälper inte de människor som i dag är varslade. Annie Lööf säger att det finns ljusglimtar, och så tar hon Trollhättan som exempel. I Trollhättan är det 16 procents arbetslöshet. Det kallar Annie Lööf för en ljusglimt. I Trollhättan är 30 procent av ungdomarna arbetslösa. Det kallar Annie Lööf för en ljusglimt. Jag ser det som mycket mörkt. Och jag ser det som mycket dystert att vi har en näringsminister som tycker att detta är någonting som vi kan lyfta upp för att visa andra delar av Sverige och säga: Titta, här är det 16 procents arbetslöshet! Det är någonting som ni kan vänja er vid, eftersom det är så i andra länder också. Så finns det en del i regeringen som säger. Vi socialdemokrater satsar smartare. Vi satsar mer inriktat på forskning, utbildning och investeringar. Vi satsar på många platser på högskolorna runt om i hela landet. Ni har dragit bort möjligheterna men nu lagt tillbaka lite. Det är bra. Snart vaknar ni kanske och lägger tillbaka allt, men det behövs ännu mer nu, eftersom vi går in i en mycket dyster period. Jag saknar en näringspolitik värd namnet.

Fru talman! Näringsministern säger att det är en tuff situation. Ja, det är det. Jag pratade med småföretagare i Eskilstuna i veckan, och de berättade att det är en väldigt tuff situation. Man vet vad som hände i förra krisen: Det blir en akut finansieringssituation, och bankerna säger då nej. I sådana lägen måste Almi få instruktioner att hjälpa till. Det kan näringsministern ge och inte bara skälla på Socialdemokraterna som inte har regeringsmakten. Vi säger inte nej till bolagsskattesänkningen, utan vi säger ja till en del av den. Det kan vara långsiktigt viktigt att Sverige har en konkurrenskraftig bolagsskattesänkning. Det ifrågasätter vi inte. Att däremot tro att det ska ha en akut efterfrågestimulerande effekt i det här konjunkturläget är att vara helt fel ute. Jag vet inte om Annie Lööf har lyssnat på några ekonomer när det gäller vilken ledtid det är på effekten av en bolagsskattesänkning. Vi är i ett akut läge, och det krävs akuta åtgärder. Annie Lööf letar i fel låda efter verktyg, verkar det som. Annie Lööf säger att vi inte har några resurser och är fega. Nej, vi valde när vi lade vår budget att ha 5 miljarder i torrt krut för att ta till i en sådan här situation. Jag vet inte om Anders Borg och Annie Lööf kommer att krypa till korset eller om man av prestigeskäl måste vänta till vårbudgeten innan man plockar fram pengar. Vi har 5 miljarder att sätta in nu i akuta efterfrågestimulanser om det skulle behövas. Det är en tuff situation. Det säger nog de 37 procent av de utrikes födda i Flen som inte har ett jobb, Annie Lööf. De behöver akuta åtgärder och inget skäll på socialdemokrater som inte har regeringsmakten. De behöver inte någonting som kan hända om lång tid, utan de behöver regeringspolitik, och den har de inte märkt så mycket av. 28 procent av 18-24-åringarna i Flen har inget jobb. Vad vill du göra för dem, Annie Lööf? Vad är det för åtgärder du vill vidta? Ser man inte att situationen bygger upp en spänning i ett sådant här lokalsamhälle som skapar en grogrund för främlingsfientlighet och rasism? I Täby, som inte har tagit emot några flyktingar, kanske man inte känner av det, men det gör vi i Flen, Katrineholm och Eskilstuna. Regeringen sår en draksådd om man inte ser den problematik som den akuta arbetsmarknadssituationen beroende på brist på åtgärder håller på att skapa. Det finns behov. I den här regionen finns det en stor bostadsbrist. Vad gör regeringen för att stimulera bostadsbyggande? Eller finns det inga behov som behöver tillgodoses? Jag vet att Annie Lööf har bra information om hur landets kommunalråd agerar. De ser att inkomsterna sjunker. Vore det inte bra att de fick besked om en trygghet för sina intäkter så att vi inte i det här läget dessutom får en dramatisk nedgång av behovet av arbetskraft inom den offentliga sektorn så att de behöver dra ned på sin verksamhet och sparka folk? Det behöver inte svensk ekonomi, det behöver inte ungdomarna i Flen och det behöver inte heller de 37 procent utrikes födda i Flen.

Fru talman! Näringsministern höjer tonläget i debatten och skjuter skuldbördan på socialdemokratin, på oppositionen. Det är ett ganska enkelt knep att försöka dra sig undan sitt eget ansvar. Jag tänker inte låta mig luras in i den fällan, för jag hade förväntat mig att av landets näringsminister få åtminstone någon liten analys av det läge som Stockholmsregionen nu går in i. Därför är det tråkigt att näringsministern väljer att klumpa ihop dessa interpellationer. Det ger inte näringsministern möjlighet att gå djupare in på de skeenden som faktiskt är viktiga att analysera. Jag kan konstatera att det mest konkreta näringsministern anger som svar på mina frågor är att resurserna för näringslivsutveckling finns lokalt. Det är det lokala och regionala perspektivet som är viktigt. Det är där regeringen har skjutit till smörjmedel för att man ska kunna agera i den situationen. Låt mig upplysa näringsministern om att Länsstyrelsen i Stockholms län, enligt uppgifter som jag inhämtat i dag, i dagsläget har 8,3 miljoner kronor per år för den typen av insatser som näringsministern pekar på. Jag är övertygad om att näringsministern inser att det inte kommer att räcka särskilt långt. Dessutom finns det inte, vilket jag fick bekräftat i en debatt med arbetsmarknadsministern i dag, något samband mellan aktiv arbetsmarknadspolitik å ena sidan och näringspolitik å andra sidan. Det är två helt disparata företeelser i regeringen har jag förstått efter debatten med arbetsmarknadsministern i dag. Även om Stockholmsregionen klarade sig rätt bra ur den förra krisen är utgångsläget mycket värre nu, vilket jag hoppas att näringsministern inser. Nu har vi den massarbetslöshet i Stockholms län som statsministern definierade 2006, nämligen 6,7 procent. Jag hoppas att näringsministern tar tillfället i akt och gör åtminstone en liten utläggning av hur hon analyserar läget. Jag tror att bristen på svar från näringsministern helt enkelt beror på att man inte förstår vidden av de problem som Sverige står inför. För att klara strukturomvandling och omställning med ett utgångsläge på 8,6 procents arbetslöshet i landet, och därtill en försämrad a-kassa, krävs naturligtvis en betydligt mer offensiv politik än den som regeringen orkar eller vill föra. Det krävs en politik som bygger på insikten om att Sverige aldrig kommer att kunna konkurrera med låga löner eller försämrade villkor på arbetsmarknaden, utan vi måste ta upp den globala konkurrensen med ökad kompetens. Herr talman! Det som just nu händer på arbetsmarknaden i Stockholms län är djupt oroande. Långtidsarbetslösheten biter sig fast. Ungdomsarbetslösheten ökar. Varslen duggar tätt, och många människor drabbas. Konjunkturen inom flera branscher bromsar in. Det finns ännu lite tid, Annie Lööf, att göra någon sorts analys av hur du ser på det som nu händer i Stockholmsregionen och vad det kommer att få för konsekvenser för Sveriges möjligheter att konkurrera.

Herr talman! Ibland måste man försöka få perspektiv på hur allvarligt läget är. Jag håller mig nu till Stockholms län. År 1992, under ministären Bildt, varslades 28 000 i länet. År 2009, också en ministär med Bildt, varslades 20 000. I år är det, enligt Ingela Nylund Watz, 12 500; min siffra är lite annorlunda, men i den storleksordningen. Det visar att det är allvarligt när det gäller storleksordningen, men möjligen är vi denna gång - om vi bortser från all partipolitik - något bättre förberedda. Jag tror i motsats till Monica Green att en mycket viktig anledning till det är jobbskatteavdraget. Folk har lite mer pengar. Vi har kunnat hålla uppe konjunkturen något bättre än tidigare. Utrikes är det samma elände som förut. Många företag har svårt med exporten. Låt mig avslutningsvis, herr talman, säga att när man ser på olika näringar - vi kommer snart till en debatt om besökningsnäringen, som är mycket viktig för hela vårt land - måste man, utöver utbildning och forskning, också fundera på finansieringsfrågorna för småföretag och även för stora. När det gäller Stockholms län, liksom andra län, har vi inte vidtagit alla de åtgärder som är möjliga. Man ska till exempel kunna satsa mer på nyföretagande och infrastruktur.
Herr talman! Jag vill tacka för alla inlägg. Jag har lyssnat in dem ordentligt, och jag vill hävda att jag bemötte både några av farhågorna och frågorna i det förra inlägget. Jag skulle vilja säga att om man tittar på den statistik som finns över varsel i landet ser man att Stockholm ligger högst när det gäller antal, men som andel av befolkningen ser vi att Kronoberg, de södra delarna av Sverige, Västra Götaland, alltså tunga industrilän, drabbas oerhört hårt. När nästan 350 personer drabbas i exempelvis Säffle är det ett mycket hårt slag mot orten. Det är svårt att hitta en annan arbetsgivare, och därför är det stor skillnad om stora varsel drabbar dynamiska regioner som Stockholm eller om de drabbar mindre orter ute i glesbygden. Den respekten tycker jag att vi måste ha i debatten. Sverige ska konkurrera med höga löner. Sverige ska konkurrera med kvalitet och innovation. Det är av den anledningen jag och min företrädare på Näringsdepartementet under två år jobbat med en innovationsstrategi som vi under hösten nu har lanserat. Det är också av den anledningen vi placerat ett industriforskningsinstitut i Södertälje, för att svara konkret på Ingela Nylund Watz fråga. Vi tror att det är viktigt att stärka forskningsinstituten gentemot små och medelstora företag inom processindustrin. Vi ska dock vara noga med att komma ihåg att vi ska konkurrera med höga löner och kvalitet i den globala konkurrensen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi har ett stort utanförskap bland invandrare, bland unga människor, inte minst, och bland människor med funktionsnedsättning. Där krävs lite olika åtgärder. En är de yrkesintroduktionsavtal som IF Metall har slutit, som Kommunal har slutit, som Handels har slutit. Det är viktiga delar där man, till en lite lägre lön, kombinerar utbildning och jobb för att på det sättet komma in på arbetsmarknaden. Jag hoppas att parterna och regeringen i vår jobbpakt hittar ytterligare steg framåt för att sänka trösklarna för dem som i dag står utanför både a-kassa och lön så att de kan komma in i värmen och tryggheten och få vara med och konkurrera med övriga världen genom högre löner och högre kvalitet i våra tjänster och produkter. Matchningen är en viktig fråga som Monica Green lyfte upp. Där jobbar vi bland annat med kompetensplattformar. När jag i fredags satt en heldag med regionförbundsordförandena i diverse kulörer, inklusive Socialdemokraterna, lyfte de fram betydelsen av kompetensplattformarna som vi införde 2010 och även vikten av att förstärka dem. Vi kommer inom kort från regeringens sida att meddela exakt hur vi kommer att förstärka kompetensplattformarna. Det handlar om hur vi ska matcha kompetensförsörjningen på kort och lång sikt i Trollhättan, i Värmland och även här i Stockholm. Där har man lite olika profiler beroende på vilka prioriteringar länen gör. Monica Green säger: Vi använder våra resurser smartare. Jag vet inte om dubblerade arbetsgivaravgifter, dubblerad restaurangmoms, lastbilsskatt och annat är den väg som man ska gå för att se till att unga får jobb och att företag i glesbygden ska överleva. Jag tror nämligen att det är helt fel väg. Däremot tror jag att vi måste satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik, fler utbildningsplatser i hela landet, infrastruktur, forskning, innovation och att fler ska få chansen till en lön och därmed klättra i karriären. Det är saker som vi behöver se till. Det är det som ligger i den investeringsbudget som vi lade fram i september och som förhoppningsvis kommer att klubbas igenom i riksdagen och träda i kraft från den 1 januari 2013.

Herr talman! Jag tackar Annie Lööf för försök till svar. Jag tycker fortfarande att vi lägger fram en mycket smartare budget. Sedan ska jag kanske påminna näringsministern om att vi inte har delat upp det. Vi har inte investeringsbudgetar, utan vi har en budget för varje år. Vi antar här i riksdagen en årlig budget. Men vi socialdemokrater vill satsa på investeringar. Vi vill bygga om till exempel allmännyttan och se till att vi får miljösmartare bostäder, och vi vill investera i miljöteknik och se till att vi får fram jobb på det sättet. Jag blir inte riktigt klok på det som Annie Lööf säger eftersom hon säger att vi ska konkurrera med högre löner. Men samtidigt är hon den i regeringen som har varit tuffast och sagt att man gott kan acceptera ingångslöner och därmed lägre löner, vilket är det som hon menar. Ni har försämrat tryggheten på arbetsmarknaden. Ni har slagit sönder arbetsmarknadspolitiken, slagit sönder omskolningsmöjligheterna och slagit sönder tryggheten. Ni har ångrat er lite grann och försöker rätta till det som ni har gjort. Det som ni nu lappar och lagar kallar ni för stora satsningar. Men i själva verket försöker ni rätta till det som ni har förstört när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Även inom näringspolitiken saknar jag väldigt mycket satsningar på till exempel den digitala tillväxten och satsningar på SLU i Skara som borde ha möjligheter till forskning inom de areella näringarna. Jag skulle också vilja se satsningar på högskolan i Skövde. Men naturligtvis vill jag ha en satsning på en bra näringspolitik värd namnet i hela landet. Det ser jag inte i dag.

Herr talman! Jag delar Annie Lööfs uppfattning om att det är viktigt med infrastrukturinvesteringar. Problemet är att ledtiden för infrastrukturinvesteringar, som långsiktigt är mycket viktiga för landets näringsliv, är mycket lång med planprocesser och annat. Det gör att om man startar en process och skickar ut en signal nu har det ingen effekt på den rådande konjunkturen. Den har långsiktiga strukturella effekter. Här har vi ett problem. Våra myndigheter har inte planer i byrålådan som de hade förr i tiden. Det gör att det inte längre går att bara skicka ut pengar och att man sedan börjar bygga, utan planprocesserna gör att det är väldigt lång ledtid för detta. Därför kan jag delar Annie Lööfs uppfattning att detta långsiktigt är viktigt, men det har inte en stimulanseffekt i detta akuta läge. Det är det som jag frågar efter. Var är finansieringsmöjligheterna för småföretag? Vilka åtgärder vill man vidta för att få i gång byggandet? Det kan man få i gång snabbare, kanske genom att skicka ut pengar till kommunerna för att de ska göra investeringar. Det har snabba effekter. Men att skicka pengar till Trafikverket för att de ska börja bygga något om tre, fyra, fem eller sex år har ingen effekt i det rådande konjunkturläget. Det är dessa snabba åtgärder som nu behövs för att landets arbetslösa ska få hjälp nu.

Herr talman! Det återstår fortfarande ett antal minuters talartid, näringsministern. Skulle inte näringsministern åtminstone kunna lätta lite på förlåten när det gäller vilken analys hon gör av den strukturomvandling som nu sker på arbetsmarknaden också i Stockholms län där utgångsläget är 6,7 procents arbetslöshet, det som statsministern 2006 kallade för massarbetslöshet? Det var hela poängen med min interpellation. Jag har läst regeringens budgetförslag. Jag ser vad som står där. Jag delar inte uppfattningen om att allt är bra. Jag tycker att en del är riktigt dåligt. Men för att föra en debatt om hur vi ska ta oss ur detta besvärliga läge hade det varit intellektuellt befriande om näringsministern hade gjort åtminstone en liten ansträngning att analysera det som händer också på Stockholms arbetsmarknad därför att det har så stor betydelse för hela landets utveckling. Enligt min uppfattning är det som sker nu ett första tydligt tecken på att hela Sverige hänger ihop. Det som sker i tjänstesektorn nu, med kraftiga neddragningar inom inte minst it i Stockholms län, är direkt beroende av de förändringar som vi ser för exportindustrin och våra basnäringar. Sedan kan jag inte heller låta bli att avsluta med att jag tycker att det hade varit en fördel för Sverige som nation om näringsministern hade orkat med att komma till riksdagen med den innovationsstrategi som hon talar sig så varm för. Det är till förfång för Sverige som nation att Sveriges riksdag inte har kunnat få behandla, stå bakom och enas kring en innovationsstrategi som skulle kunna göra att vi står starka i den globala konkurrensen under de kommande 20-30 åren. Det är dåligt.

Herr talman! Sverige har stora utmaningar. Vi har en hårdnande global konkurrens, och vi ser strukturomvandlingar inom vissa branscher. Men vi har också ett starkt utgångsläge. Vi har till exempel en fantastisk fordonsindustri, och vi har en fantastisk tjänstesektor. Vi har öppnat upp nya marknader inom exempelvis hemtjänst och andra RUT-företag. Delar av detta gillar faktiskt inte Socialdemokraterna. Däremot tror jag att vi måste hålla oss till sanningen. I detta läge är det nämligen utbildning, infrastruktur, forskning och konkreta insatser såväl i Stockholms innerstad, som Ingela Nylund Watz gärna vill ha, som i Södertälje som behövs. Men detta behövs också hemma i Värnamo, i Säffle i Värmland och i Norrbotten. Det är nämligen viktigt att inte glömma bort att Sverige också finns utanför Stockholms län. Det är ofantligt viktigt att Stockholm växer sig starkt och är en tillväxtmotor. Men låt oss inte glömma bort de många småorter i landet som nu drabbas mycket hårt av exportberoende företag. Återigen tycker jag att det är intressant när Monica Green säger att man använder pengarna smartare i Socialdemokraternas budget. Jag har så svårt att i detta läge förstå varför man då vill höja bolagsskatten vid årsskiftet med 7,6 miljarder, varför man ska dubblera arbetsgivaravgiften för unga, varför man ska dubblera restaurangmomsen och varför man väljer att bara lägga några miljoner på exportfrämjande medan man lägger miljarder på kostnadstryck på de svenska företagen. Det tror jag inte att vare sig tjänsteföretag i Stockholm, forskningsföretag i Södertälje eller gröna näringar i Skaraborg gillar. Jag tror att det är helt fel väg som Socialdemokraterna har valt att gå. Vi behöver investera Sverige framåt och satsa på det som gör Sverige starkt.